Fru talman! Sten Bergheden har frågat infrastrukturministern vad han avser att göra för att få bort övergivna fordon så att de inte förstör för landets markägare, ge markägarna större möjligheter och befogenheter att flytta övergivna bilar från sina marker och att på något vis ersätta de markägare som har blivit drabbade och hindrade att sköta sina marker på grund av de övergivna bilarna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Fordon som dumpas eller överges av oansvariga ägare eller så kallade fordonsmålvakter är ett problem som jag är väl medveten om. Att dumpa bilar är ett miljöbrott. De frågeställningar som Sten Bergheden tar upp är inte rättsligt okomplicerade. Möjligheten att flytta dessa fordon har utretts vid flera tillfällen, senast av Naturvårdsverket som bland annat har tittat på olika möjligheter att finansiera kostnaden för att flytta och omhänderta de övergivna fordonen. De förslag till ersättningsmodeller som redovisas i rapporten syftar till att övergivna fordon ska kunna flyttas och omhändertas i större utsträckning än vad som i dag förekommer. I Naturvårdsverkets förslag ingår även förebyggande åtgärder så att fordon inte överges. Naturvårdsverkets förslag bereds nu i Regeringskansliet.

Fru talman! Tack för svaret och redovisningen av vad som pågår! Frågan har varit aktuell väldigt länge, och fortfarande finns ingen lösning. Det är utredningar på utredningar, och det finns utredningar som hänvisar till att vi ytterligare behöver titta vidare i vissa utredningar för att lösa frågan om stöd och annat från EU. Detta är inte på något sätt färdigt. I nästa steg bereds det hela på Regeringskansliet, vilket så långt är bra. Jag vill dock ändå inledningsvis ställa några frågor som jag hoppas att jag kan få svar på från ministern under den här interpellationsdebatten, fru talman. När kommer beredningen på Regeringskansliet att bli klar? När har vi en lösning på plats? Hur tänker regeringen lösa problemet med dumpade bilar tills vi har en ny lösning på plats? Avser ministern att utöka rätten för markägare att kunna flytta dumpade bilar som finns på deras marker? Jag hoppas att jag kan få några svar på dessa frågor under interpellationsdebattens gång. Problemet i dag är att om en bilmålvakt eller någon annan kör ut en bil och dumpar den kan den bli stående väldigt länge ute på en markägares marker. Denne har då ingen rättslig möjlighet att flytta bilen utan måste försöka få tag på ägaren till bilen, vilket ofta är näst intill omöjligt då målvakter och sådana som har dumpat bilen inte vill ge sig till känna i detta läge. Markägaren blir då stående med dessa bilar. Det kan vara i närheten av ett vattenskyddsområde, av vägar eller åkrar och skogar och annat som hindrar lantbrukaren och markägaren att utföra sitt arbete på sina marker. Denne har alltså inga rättsliga möjligheter att flytta fordonet utan måste försöka få hjälp av någon annan som kan göra det. LRF har visat på ett exempel på en bil som stod i Fristad utanför Borås. Bilen slaktades under åtta månaders tid. Den stod i närheten av ett vattenskyddsområde. Till slut flyttade kommunen äntligen undan bilen, men då hade det sammanlagt kostat kommunen 78 000 kronor att hantera ärendet. Under hela tiden har det funnits en diskussion om vem som ska stå för finansieringen av detta fullt ut. Ingen vill ta på sig ansvaret för detta, och det här är ett av problemen. Detta är inte rimligt. Här har en markägare haft ett fordon stående på sin fastighet som han får kämpa för att bli av med. I värsta fall kan det handla om flera bilar som står utmed en väg. Han har inga möjligheter att få bort fordon från sina marker. Jag tycker att vi behöver ha med detta i diskussionen för att stärka markägares möjligheter att flytta undan fordon. Fru talman! Naturvårdsverket har nu gjort en utredning på 150 sidor. Det är en ganska gedigen lunta, men fortfarande har man alltså inte löst själva grundproblemet utan hänvisar till att nya utredningar behövs liksom förmodligen även ett godkännande av EU innan vi kan få detta genomfört. Nu sitter regeringen och bereder detta. Ingen vet i dagsläget när det kommer att vara klart, men förhoppningsvis svarar ministern på det. De fyra frågorna kan vi väl börja interpellationsdebatten med någon form av svar på.
Fru talman! Vid mitt senaste besök hos mina svärföräldrar berättade de om den fasa som drabbade dem när de kom hem en mörk kväll och hittade ett övergivet fordon på sin mark. Detta är ett problem som är väl känt hos fastighetsägare och markägare runt om i hela Sverige. Det kan bli väldigt problematiskt. Som tur är bor mina svärföräldrar i en kommun som inte tvekar att ta ansvaret. Det var ett vrak, och den aktuella kommunen agerade fort. Jag har inga uppgifter om vad det kostade kommunen. Men jag vet många andra fall där det har dragit ut väldigt mycket på tiden. Det sistnämnda gäller även beredningen av den här frågan, precis som Bergheden säger. Det underlag jag fått går tillbaka till 2004, då det gjordes en utredning. Sedan har det gjorts en rad utredningar, bland annat 2007. En rad olika regeringar har beställt underlag från myndigheter och andra och bett om förslag på lösningar. Varför tar det då så lång tid? En del av svaret är det som kallas statsstödsregler. För att kunna lösa ansvarsfördelningen måste man också ha en bild av hur det ska finansieras och en finansieringslösning. Det är detta som är det svåra. Det är inte okomplicerat. Naturvårdsverkets senaste förslag är att en producentfinansierad fond inrättas. Men de resonerar också om andra möjliga finansieringsformer. Andra myndigheter har den senaste tiden inkommit till regeringen med andra förslag på möjliga sätt att finansiera detta, såsom ersättning via trafikförsäkringen, höjd avgift för hållbarhetskontroll, en insamlingskampanj eller att man använder någon av de registreringsavgifter som redan finns och gör ett tillägg. Det svåra, för att förklara för er som inte är så inne i de här frågorna, är att det inte är lätt att göra en tydlig skillnad mellan en avgift och en skatt. Blir det en skatt blir det en helt annan lagstiftning, och EU har då också helt andra synpunkter. Intentionen att hitta en lösning uppfattar jag har funnits i tidigare regeringar, och den finns verkligen i den här regeringen. Jag kan bara vara ärlig och säga att det är en svår fråga. Men det är också relevant att titta på den här frågan lite bortom den krångliga juridiken. Vi har en grupp i samhället som är särskilt flitig med att dumpa fordon ute i markerna, och det är de så kallade bilmålvakterna. De är inga man kommer till rätta med lätt bara genom regeländringar. Det kan jag verkligen intyga. Jag jobbade väldigt mycket med den här frågan då jag hade ansvar för trafikfrågorna i Malmö, som ju har många bilmålvakter. Men där kan jag med stor glädje konstatera att arbetet har tagit fart. Antalet bilar som tas från bilmålvakter och beslagtas av myndigheterna genom samarbete med Kronofogdemyndigheten och polisen, inte minst utifrån nya förutsättningar, är nu mycket större. Regeringen har också en särskild satsning för att stötta de kommuner som har mycket bilmålvakter. Om myndigheterna beslagtar fordonen innan de blir dumpade besparar vi markägare runt om i landet mycket oro. Det är en viktig del. Vi arbetar flitigt med att hitta lösningar på de svåra juridiska frågorna. Jag har som ny minister gjort misstaget att ge löften om vid vilken tid sådant ska bli klart. Det misstaget kommer jag inte att upprepa. Tyvärr får Sten Bergheden alltså inget svar på det.
Fru talman! Då kan jag konstatera att jag inte kommer att få något svar på fråga ett: när detta beräknas vara färdigt på Regeringskansliet. Därmed får jag heller inte något svar på fråga två: när vi kommer att ha en lösning på plats. Däremot borde jag kunna få svar på frågorna tre och fyra. Fråga tre var: Hur har regeringen tänkt lösa detta fram till att vi har en ny lagstiftning på gång? Vi har ju faktiskt ett regelverk i dag som kan tillämpas på något sätt. Fråga fyra var: Är man beredd att titta över markägarens möjlighet att flytta undan de här fordonen, som kan stå i vägen och hindra drift och annat på gårdar och i skogar? Precis som ministern säger har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag om att producenterna och bilförsäljarna ska finansiera detta genom någon form av fond. Bil Sweden har tagit fram ett annat förslag och vill införa en vägtrafikregisteravgift på 20 kronor, som skulle kunna finansiera det hela. Enligt dem skulle det bli en enklare och billigare variant än den som Naturvårdsverket beskriver på sina 150 sidor. Jag utgår från att ministern tar med sig de här olika förslagen för att bedöma vad som är snabbast att ta fram. Detta får inte dras i långbänk. De som kan flytta de här bilarna är kommunen, staten genom Trafikverket samt polisen, ofta i samråd. När flera personer eller instanser delar på ansvaret innebär det ofta att ingen egentligen tar ansvaret. Det händer ingenting, utan man bollar den här frågan mellan sig. Under tiden får markägaren försöka jaga tag i bilägaren, vilket kanske är det mest arbetsamma av alltihop. Vi har väldigt många kockar runt den här soppan. På något vis kanske vi skulle renodla detta för att klargöra vem som har huvudansvaret för att få bort de här bilarna. Jag vill också att man ser över och ökar möjligheterna för markägaren att flytta undan bilarna utan att i efterhand hamna i en rättslig process för att han flyttat någon annans egendom. Om någon annan kör ut en bil på ens mark har man faktiskt rätt att skydda sin egendom - skog, åker eller annat - mot utsläpp och andra saker. Äganderätten till marken borde kunna väga tyngre när folk kör ut sina bilar eller målvakter kör ut bilar och ställer ute i naturen någonstans. Detta tycker jag att man borde ha med sig, så att man stärker äganderätten för markägare och skogsägare. Två frågor kvarstår alltså: Vad gör vi under tiden? Är man beredd att titta över och öka befogenheterna för markägaren för att komma till rätta med problemet?
Fru talman! Modellen med finansiering genom ändringar i vägtrafikregistret har tagits upp av Transportstyrelsen och Trafikverket i en skrivelse till regeringen, så det förslaget är en del av den beredning som sker inom Regeringskansliet. Det har tydliga fördelar, men även där är det inte helt tydligt om det inte kan tolkas som skattefinansiering att använda den modellen, och det är så fort man kommer närmare det som det blir svårt. Ingen modell som vi har är helt enkel att genomföra. Det är sanningen. Naturvårdsverkets gedigna rapport har tittat på den fråga som ledamoten tar upp om flyttgrund, det vill säga när man får flytta ett fordon. Man föreslår en ny flyttgrund som innebär att fordonet ska få flyttas om det innebär risk för skada på växt och djurliv eller annan skada på naturmiljön. Det är en bredare grund än den som finns i dag, vilket också är vad jag uppfattar att ledamoten efterlyser. Myndigheten poängterar dock att en sådan flyttgrund inte bör genomföras innan man har löst finansieringsfrågan. Vi återkommer till den som nyckeln till det här. Det är väsentligt att vi hittar en lösning på den frågan. Under tiden arbetar regeringen mycket aktivt med att stävja problemet med bilmålvakter, som vi vet är en väsentlig del av den här problematiken. Det är ett väldigt handfast arbete som sker här och nu och som minskar antalet fordon som bör skrotas men ändå finns på vägarna och i många fall dumpas. Inte minst är detta kopplat till organiserad kriminalitet, så det finns många vinster med att handgripligen minska antalet fordon som finns ute på vägarna. Det får också en väldigt praktisk och tydlig effekt för Sveriges markägare.
Fru talman! Jag har också noterat att man har gett möjligheter till flytt av olika miljöskäl och annat. Jag skulle dock vilja att man gick lite längre och gav markägaren rätt att flytta undan ett fordon som står i vägen eller är ett hinder i arbetet eller på annat sätt, i alla fall efter ett visst antal dagar. Det ska inte vara som i Borås att en bil står i sju åtta månaders tid och väntar på att bli ett vrak, där det är människor där nattetid och plockar av bilen, trafik och annat. Det är inte rimligt någonstans. Det borde vara rimligt att man kunde flytta undan fordonet till något annat ställe. På det sättet behöver man förtydliga skrivningen ytterligare om man går vidare i detta läge och stärker markägarnas möjligheter att flytta fordon. Jag måste ändå ställa en fråga. Avser ministern och regeringen att komma med ett förslag inom den här mandatperioden, innan man kommer att få avgå efter valet 2018? Kommer det att komma något förslag under den här regeringsperioden, eller är det den nya alliansregeringen som kommer att få ta över frågan och försöka lösa den efter 2018? Har ministern någon indikation på vart det kan ta vägen? Annars får jag tacka ministern för svaren. Jag förstår att det är komplicerat. Men det betyder inte att det inte går att lösa. Det är viktigt att man renodlar ansvaret, bestämmer vem som kan flytta bilarna och ser till att få fram en finansieringslösning som är rimlig både för bilägarna och dem som blir drabbade, kommuner och andra som ska sköta om verksamheten. Den biten tycker jag är bra. Jag vill bara att ministern och regeringen snabbar på tempot något med tanke på att det har varit ett problem under lång tid, som ministern själv sa sedan 2004. Vi behöver kanske hinna lösa det inom den närmaste tiden.
Fru talman! Sten Bergheden har tagit upp en viktig fråga. Det är självklart oerhört frustrerande för markägare som får fordon och annan nedskräpning dumpade på sina marker och får ett ansvar att ta hand om det. Det blir en massa samtal och kostnader. Jag har full förståelse för den frustration det väcker. Det ska inte finnas otydlighet om vem som har ansvar. Vi behöver finansieringslösningar som fungerar så att det rullar på. Vi behöver också identifiera och komma åt de systematiska problem som finns med att man inom organiserad brottslighet använder bilar som är nära skrot som en del av sin verksamhet. Det finns mycket pengar i det. Det är också kopplat till väldigt allvarlig brottslighet. Det finns många anledningar att få bort bilarna helt och att hitta en finansieringslösning. Efter det kan vi lösa ansvarsfrågor och de juridiska delarna för när man får flytta bilarna. Det behövs lite bättre ordning och reda. Jag tackar för att frågan väcktes.